Herr talman! I det här kortfattade betänkandet från trafikutskottet tas bl.a. en utökning av aktiekapitalet i SweRoad upp. Utan att göra någon längre utläggning här vill jag motivera varför vpk tillsammans med miljöpartiet avstyrker regeringens förslag i den proposition som är framlagd om tilläggsbudgeten. Man har angivit vilka långtidsuppdrag SweRoad har. Man nämner Botswana, Saudiarabien, Laos samt avancerade mätuppdrag i bl.a. USA, Canada, Australien, England och Spanien. Man talar också om att förhandlingar förs med SIDA om uppdrag att handlägga mycket stora inköp till biståndsländer. Så säger man att förhandlingar förs med Världsbanken om ett omfattande fyraårigt uppdrag i Indonesien. Departementschefen menar att dessa och andra projekt är intressanta därför att det verkar som att de kommer att ha en god lönsamhet. Men för att projekten skall komma till stånd krävs en utökning av SweRoads eget kapital. Det är alltså bara positiva tongångar om varför SweRoad skall få göra denna ekonomiska manöver och varför vi i riksdagen skall hjälpa till med det. Samtidigt har man gett mycket knapphändig information om vad dessa projekt egentligen handlar om.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

Herr talman! SweRoad vill alltså öka sitt aktiekapital. Problemet är, som Viola Claesson redan varit inne på, att vi inte fått någon bra redovisning av vad man egentligen gör med pengarna och vad företaget egentligen gör i de nämnda länderna. Vi i Sverige ställer en rad elementära krav, bl.a. ur miljösynpunkt och sociala synpunkter, på hur man bygger t.ex. vägar och annan infrastruktur. Jag vet om att det i t.ex. Laos pågår en del verksamheter som är direkt miljöfördärvande. Det är möjligt att SweRoad på något sätt är inblandat i det, men jag kan inte se någonting om det här. Därför har jag begärt i utskottet att vi skall få en redovisning av SweRoads verksamhet innan vi kan gå med på att öka aktiekapitalet. Det har vi inte fått, och därför har jag reserverat mig mot förslaget. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Det handlar inte bara om SweRoad i detta avseende. Vi talar också om SweBus. Vi i folkpartiet förespråkar, som alla säkert känner till, en ökad frihet inom trafiksektorn. Det gäller även i detta fall. Ett led i den politiken är att SJ måste få verka i bolagsform. Då skapas en organisation som medger en större flexibilitet och större självständighet. Därmed gynnas också konkurrensförutsättningar för järnvägen. Järnväg kan erbjudas där de stora godsoch personflödena finns och där den konkurrens som skulle utfalla till järnvägens fördel också skulle utfalla till miljöns fördel. En naturlig följd av den inställning som vi har i denna fråga är att SJ måste ges rätt att självt få avgöra vilka omstruktureringar av verksamheten som är rationella. Självfallet skall SJ rätta sig efter uppsatta mål. Men avkastningsmål och servicemål kan SJ som affärsdrivande verk eller som företag självt bedöma på ett mycket bättre sätt än riksdagen. Riksdagen skall inte fatta detaljbeslut i fråga om affärsverksamheter. Det skall den göra som är nära marknaden. Där möts efterfrågan, utbud och prisbildning. Ett bra exempel på detta är systemet med de röda avgångarna -— flitigt häcklat här i kammaren och av politiker i olika inlägg. Men 20 90 av SJs persontågsresor är faktiskt rödprisresor. När kund och producent väl möts blir det affär, till rätt pris. Att organisera sin verksamhet så, att man — som när det gäller företaget SJ — kan möta både personoch godskunder på såväl spår som väg borde i större utsträckning vara en angelägenhet för SJ och i mindre utsträckning för statsmaskineriet. Vi i folkpartiet vill understryka att det inte finns någon konflikt mellan det här förslaget och det krav på försäljning av delar av AB Swedecarrier som också har framställts och som vi står bakom. Vad vi gör är att vi ifrågasätter om inte regeringens förslag egentligen innebär en onödig inskränkning av SJs rättigheter — med andra ord ett klåfingrigt förfarande. Vi i folkpartiet föreslår att SJs möjligheter att utforma den egna verksamheten i stället skall utökas. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation till betänkandet som vi i folkpartiet står bakom.

Herr talman! Vi skall nu behandla förslag om kompletteringar till brottsbalkens terroristbestämmelser. Regeringen föreslår att Sverige skall ratificera tilläggsprotokoll till 1971 års Montrealkonvention, som handlar om brott mot den civila luftfartens säkerhet, och dessutom ett tilläggsprotokoll till en samma år i Rom antagen konvention, som handlar om brott mot sjöfartens säkerhet. Till följd av ratificeringarna av dessa tilläggsprotokoll måste vi besluta om ändringar i brottsbalken. I dessa delar råder det enighet i utskottet, varför jag inte närmare går in på dessa bestämmelser. Förutom de här förändringarna i brottsbalken föreslås också en ändring i 31 § i lagen om kriminalvård i anstalt. På den punkten har vpk reserverat sig och yrkat avslag. I dag är 31§ kriminalvårdslagen uppbyggd på så sätt att regeringen kan besluta om restriktioner när det gäller försändelser, telefonsamtal eller besök om någon dömts för ett s.k. terroristbrott och det föreligger risk för att den intagne medverkar vid ett nytt terroristbrott. Förändringen innebär att det inte längre krävs att den intagne har dömts för våldsbrott av terroristkaraktär för att särskilda restriktioner skall få beslutas av regeringen. Enligt den nya lydelsen krävs det att det föreligger risk för att den intagne under verkställigheten medverkar till något sådant brott eller att det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet i den aktuella situationen. Utskottet har inte ansett att denna förändring medför någon försvagning för den enskilde, utan det är mera att se som en annan teknisk lösning för att förhindra att någon som sitter i fängelse medverkar till terroristbrott. Eftersom denna typ av brott är synnerligen allvarlig och dessutom svåråtkomlig, behövs en sådan här möjlighet att bl.a. kontrollera brev och liknande från eller till intagna när det — som framgår av lagtexten — föreligger risk för att de medverkar i planering av terroristbrott. Jag ser detta alltjämt som en teknisk förändring av lagstiftningen och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar rör en komplettering av brottsbalkens terroristbestämmelser. Förslaget om ändringar i brottsbalken har vi i vpk inget att invända emot. Men vi har reserverat oss mot den föreslagna lagändringen i lagen om kriminalvård i anstalt. Det är mycket skrämmande att alla partier utom vpk och miljöpartiet är beredda att ge en regering nästintill in blanco-fullmakt att upphäva grundläggande rättssäkerhetsgarantier. Lyckligtvis är vi i Sverige i dag i stor utsträckning förskonade från kränkningar av mänskliga rättigheterna i våra fängelser. Dock borde vi akta oss för att tumma på de regler som är till för att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras även i fortsättningen. Som Britta Bjelle påpekade krävs det i dag för att få göra avvikelse från 25-30 §§ i lagen om kriminalvård i anstalt att den intagne dömts för terroristhandlingar och att det är påkallat med hänsyn till risk för att personen medverkar till fortsatt sådan brottslig verksamhet. Men enligt det förslag som nu föreligger krävs det inte längre att den intagne dömts för den sortens brott. Det räcker med att en regering anser att personen i fråga har en sorts mental förberedelse för ett sådant brott. Vi reservanter anser att vi inte skall ha den här typen av lagstiftning — en lagstiftning som medger utrymme för subjektiva bedömningar av om en person mentalt förbereder sig för att medverka till en viss typ av brott. Herr talman! Jag yrkar bifall till den av vpk och miljöpartiet avgivna reservationen.
Herr talman! Jag tycker nog att Berith Eriksson överdriver ganska kraftigt i sin beskrivning av den lagändring som här föreslås. Hon talar om in blancofullmakt till regeringen och säger att det räcker med mental förberedelse. Hon talar också om subjektiva värderingar. Men vad är det för skillnad mellan de båda följande fallen? I det ena fallet döms en person för mord, och det handlar om ett politiskt uppsåt. Den här personen kan, om det föreligger risk för att vederbörande kan anses planera eller medverka i ett terroristbrott, utsättas för restriktioner. I det andra fallet handlar det om en person som är dömd för mord. Men man kan inte bevisa att vederbörande hade ett politiskt uppsåt. Också på anstalten bedömer man att de föreligger risk för att personen kan medverka i terroristbrott. Det är exakt samma riskbedömning som regeringen har att göra i båda fallen. Om ni i vpk inte är nöjda med den typen av riskbedömning, skall ni yrka att det inte finns någon sådan här lagstiftning över huvud taget. Man kan inte tala om att riskbedömningen blir olika i de här fallen. Vad det är fråga om är ju riskbedömningen av huruvida personen kan anses medverka i ett terroristbrott eller inte. Det är alltså den bedömning som skall göras, men på den punkten sker det ingen förändring.
Herr talman! I bedömningen av om det finns risk eller inte ligger givetvis en hög grad av subjektivt tyckande, och det krävs förhållandevis litet för att det skall anses att risk föreligger. Det skulle t.ex. kunna vara att den intagne läser tidningar eller litteratur med viss inriktning, sympatiserar med viss organisation, har besökt vissa länder etc. Konsekvensen blir att den intagne berövas de allra viktigaste rättssäkerhetsgarantierna, som att i enrum få tala med sin advokat, att få brevväxla med advokaten utan censur från anstaltsledningen eller att i telefon tala med sin advokat utan att avlyssnas i hemlighet. Riksdagen är alltså just nu i färd med att besluta om att upphäva de grundläggande rättigheter som garanteras i lagen i dag. Det är en väsentlig skillnad om en person tidigare är dömd för ett brott, vilket man kan utgå från när man skall göra riskbedömningen. I den gamla lagen står det: ”Sådant beslut får meddelas även beträffande en viss intagen som har dömts för brott som avses i — — —.” Därefter räknas olika alternativ upp.

Herr talman! Jag vet inte om Berith Eriksson har läst båda bestämmelserna, men där finns samma beskrivning av riskbedömningen — det är i stort sett exakt samma ord. Om Berith Eriksson tror att regeringen med den nya lagen beslutar om restriktioner på grund av mental förberedelse, skulle redan den nuvarande lagstiftningen i sin helhet vara felaktig. Om jag har förstått Berith Eriksson rätt, yrkar vpk inte på att den gamla lagstiftningen skall avskaffas utan på att den skall behållas, och den nya lagstiftningen skall inte antas. Riskbedömningen är densamma i den gamla och i den nya lagen, och då är det ganska ointressant om en person är dömd för mord av det ena eller det andra slaget. För övrigt är det intressant att höra att Berith Eriksson menar att den som en gång är terroristdömd kommer att vara misstänkt för terroristdåd livet igenom.
Herr talman! Var i detta betänkande eller var i lagförslaget står det någonting om att lagen bara kommer att användas när det gäller mord?

Det är alltså fråga om att göra undantag från dessa lagparagrafer.
Herr talman! Jag förstår mig inte på Berith Eriksson. Hon räknar upp bestämmelser i 25-30 §§ och låtsas som om de inte gällde i dag — oavsett den nya lagstiftningen. Faktum är att de bestämmelserna gäller. Den enda slutsats jag kan dra av Berith Erikssons inlägg nu är att en tjuv är alltid en tjuv och en terrorist är alltid en terrorist.
Herr talman! Det är just riskbedömningen jag talar om, även om Britta Bjelle inte har förstått det. Skillnaden mellan den gamla lagen och det nya lagförslaget gäller riskbedömningen, Det blir nu fråga om att göra en riskbedömning från helt andra utgångspunkter än enligt den gamla lagen, och det är det som vi i vpk vänder oss mot,
Herr talman! Jag skall bara läsa innantill, och sedan skall jag inte ta någon mer replik. Det står i den gamla lagstiftningen: ”-—— om det är påkallat med hänsyn till risken för att den intagne medverkar till sådan brottslig verksamhet under verkställigheten i anstalt.” Då får man alltså göra förändringar. I det nya lagförslaget står det: ”-—- om det är påkallat med hänsyn till — —- risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till brott som innefattar användande av våld, hot eller tvång för politiska syften.” Det handlar om precis samma sak — riskbedömningen är identisk. Den enda skillnaden är att det i det ena läget, nämligen nu, skall vederbörande vara dömd för terroristbrott, men enligt den nya bestämmelsen räcker det med att vederbörande är intagen på anstalt för något annat brott. Det är därför jag säger att vpk har en inställning, nämligen att en terrorist alltid är en terrorist — punkt och slut.
Herr talman! Jag skall också läsa innantill: för annat brott som har innefattat användande av våld, hot eller tvång för politiska syften, om det är påkallat med hänsyn till risken för att den intagne medverkar till sådan brottslig verksamhet under verkställigheten i anstalt.” Man syftar då direkt på vad som har skrivits tidigare. Fem olika brott räknas upp som den dömde kan ha medverkat till och som man kan anse att det finns risk för att han skall medverka till även i fortsättningen. I den nya lagen står det däremot ingenting alls om att det är nödvändigt att han har gjort någonting annat. Britta Bjelle tog mord som exempel, men det kan vara fråga om stöld av cyklar eller något helt annat. Det handlar om att ge en regering in blanco-fullmakt. Det behöver inte vara den här regeringen — vi stiftar ju lagar även för framtiden.

Herr talman! Utskottets betänkande 35 grundas på proposition 1989/90:129 om en utvidgning av knivförbudslagen. Till utskottets betänkande har vi moderater fogat en reservation, som specifikt tar upp frågan om förbud mot innehav av knivar och andra farliga föremål på allmän plats. Herr talman! Först av allt är det, tror jag, viktigt att understryka att det i sak inte råder några delade meningar i riksdagen om det önskvärda i att begränsa antalet våldsbrott och naturligtvis dem som leder till svåra kroppsskador. Regeringen har i sin proposition 129 valt att utvidga det nuvarande förbudet mot gatustridsvapen till att gälla, knivar, stickoch skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott och till att gälla allmän plats och inom skolområden. Endast den som kan uppvisa föreskrifter om att föremålet ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag kan undgå lagföring; även den vars innehav annars, med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, kan undgå straff. Det säger sig självt att det är en omöjlighet att i en lag skilja ut den illegalt innehavda kniven eller det med brottsuppsåt innehavda stickvapnet. Lagens utformning ger ett bra bevis härför. Knappast någon annanstans finner man en sådan ordvånda som denna paragraf speglar. Sin största förtjänst torde den ha som politisk lustighet och inte som ett reellet vapen mot våldsbrottsligheten. Herr talman! Från moderat håll har vi under 1980-talet starkt kritiserat den politik som medfört att polisen fått väsentligt minskade personella förutsättningar att övervaka och förebygga brott. Denna proposition är en i raden av propositioner där den socialdemokratiska regeringen genom ökade befogenheter för polisen och utökade förbudslagar sökt skyla över sina misstag och skapa en föreställning om handlingskraft. Denna handlingskraft har dock varje gång stått i strid med rättssäkerheten eller bragt oss till gränsen för rättsosäkert tillstånd. Låt mig i detta sammanhang åberopa lagrådet, som i sitt yttrande fullkomligt slaktat denna proposition. Lagrådet skriver bl.a.: ”Ett totalförbud mot innehav på allmän plats av knivar och alla andra föremål som skulle kunna användas för att skada annan till liv och hälsa måste oundvikligen komma att ingripa i det dagliga livet på ett sätt som inte kan accepteras från vare sig enskild eller allmän synpunkt. Det är tillräckligt att hänvisa till att, såsom också påpekats i remissen, sådana verktyg som mejslar och stämjärn hör till de föremål som omfattas”. — Så långt lagrådet. Landets allra främsta juridiska expertis påstår således att detta lagförslag icke kan accepteras från vare sig enskild eller allmän synpunkt. Det är med andra ord oacceptabelt, herr talman. Likväl driver socialdemokraterna nu, egendomligt nog tillsammans med övriga partier, igenom detta lagförslag i riksdagen — ett lagförslag som är oacceptablet från juridisk utgångspunkt! Lagföring av människor enligt denna lag kommer således i stor utsträckning att vila på en subjektiv bedömning av begreppet ”befogat innehav”. Därmed överlåter riksdagen tolkningen till enskild polisman och domstolar. Den kommer därmed att skifta från fall till fall. Knappast någon annan lag i svensk rättshistoria torde ha vilat på så lös och okonkret grund som just denna. Man kan då fråga sig, herr talman, vilken nytta denna lagstiftning skall ha. Vi vet — och det vet också majoriteten — att den övervägande delen av grova misshandelsfall på gatan, där offer och gärningsman inte känner varandra, inte sker med tillhyggen. Skulle det ha funnits någon utsikt att med denna lag lyckas i sina syften, skulle man i den ha förbjudit innehav av kniv i hushållen. Det är nämligen inomhus som det stora antalet tragedier inträffar, och det är med köksverktyg, främst kniv, som vapen som dessa mord eller grova misshandelsfall begås. Nu föreslås ingen förbättring i det avseendet, och vi moderater skulle vilja ha en redogörelse av majoriteten för vilka förbättringar som man nu avser att åstadkomma med lagen. Någon förbättring från juridisk eller verklighetsmässig utgångspunkt innebär den inte. En lag om utvidgat knivförbud hade däremot, herr talman, varit påkallad om den innehållit en klarare precisering av bärarens ålder, tid på dygnet, berusningsgrad och plats. Frågan måste därför ställas till majoriteten, varför sådana avgräsningar inte har gjorts till de riskgrupper som det då handlar om och till de situationer som vi vet ökar riskerna för våldsanvändning med eller utan tillhyggen. Vilket värde ligger det i att stifta en lag som främst riktar sig mot vanligt folk och i bästa fall blir, som någon remissinstans yttrat, ett slag i luften? Mot bakgrund av vad jag här har anfört, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen under mom. 1 i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag är säker på att vi här i kammaren är överens om att våldsdåd med kniv eller andra vapen är något hemskt som vi skall försöka bekämpa så mycket som möjligt. Men det är viktigt att komma ihåg att vad som dödar inte är vapnen utan människorna. Det är alltså helt andra saker som vi i själva verket borde inrikta oss på — det är familjepolitiken, det är våld på TV, det är mycket som ligger utanför ramen för det här betänkandet. Inom ramen för betänkandet ligger ett utökat knivförbud. Vi är tveksamma till om det är verksamt. På den punkten kan jag instämma med Göran Ericsson. Det kan vara värt att pröva, men mycket viktigt är att följa den väg som centern har anvisat, nämligen att man skall göra en utvärdering. Det har ju utskottet också biträtt. Den utvärderingen är viktig: vi måste se om det här leder någonstans. Samtidigt får vi inte glömma att det viktiga när det gäller våldsbrott och liknande inte är vapnen utan människorna som håller i dem.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 35, som vi nu behandlar, har rubriken Ett utvidgat knivförbud. Underlaget för denna lagstiftning var ett delbetänkande av 1987 års vapenutredning. I juni förra året kom utredningen med sitt slutbetänkande. Slutbetänkandet innehöll bl.a. en översyn av knivlagen. Man drog där slutsatsen att det var lämpligt med skärpningar på flera punkter. Man menade att knivförbudet borde utvidgas till att gälla mer generellt på allmän plats. Dessa synpunkter sammanfaller för övrigt med motioner på samma tema som väckts i riksdagen. Utvärderingen av knivlagen har skett genom att utredningen i början av år 1989 genomfört en enkätundersökning hos samtliga polismyndigheter. Vid en sammanfattning av enkäten kunde konstateras att en majoritet av de tillfrågade ansåg att en utvidgning av knivförbudet till att omfatta allmän plats skulle vara värdefullt. Med anledning av utredningens förslag och motionerna till riksdagen har regeringen presenterat en proposition, som en betryggande majoritet i utskottet har ställt sig bakom. I propositionen föreslås att knivförbudet utvidgas till att gälla på allmän plats och inom områden där grundskoleoch gymnasieundervisning bedrivs. Knivförbudet innefattar också sådana knivar som brukar benämnas stiletter och springknivar och dessutom gatustridsvapen. Med gatustridsvapen åsyftas knogjärn, kaststjärnor, livbälten med tyngder och liknande föremål. I lagstiftningen finns också undantagsbestämmelser för de fall där någon bär kniv eller liknande som behövs för viss tjänst, där föremålet kan sägas ingå i utrustning eller om det på annat sätt kan sägas att innehavarens behov av föremålet är befogat. Då åsyftar man friluftsverksamhet, scoutverksamhet och liknande. Här kan jag inte låta bli att göra ett påpekande för Göran Ericsson som gäller just den sistnämnda meningen, som Göran Ericsson tyckte var underlig, nämligen att innehavarens behov av föremålet skall vara befogat. Detta är precis i enlighet med vad som föreslås av lagrådet, som Göran Ericsson i övrigt åberopade och ansåg det så viktigt att man lyssnar till. Redan i dag finns det för övrigt ett förbud för personer under 21 år att över huvud taget inneha stiletter och springknivar, och det är också förbjudet att överlåta sådana föremål till personer under 21 år. Dessa regler flyttas nu oförändrade in i den nya, utvidgade knivlagen. Förslaget till ny lag innehåller också ett förbud mot saluhållande av stiletter och springknivar och dessutom gatustridsvapen. Avsikten är att den nya lagen skall träda i kraft den 1 juli. Till det föreliggande betänkandet är fogat enbart en reservation. Den är, som vi redan har hört, avgiven av moderaterna. Nu tyckte jag att den beskrivning Göran Ericsson gjorde inte överensstämmer med vad som står att läsa i reservationen, eftersom reservationen bekräftar utskottets bedömning att det behövs en utvidgning av knivförbudet. Enligt moderaternas önskemål skulle förbudet, åtminstone om man läser reservationen, begränsas till enbart platser och köer utanför offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Utskottets majoritet anser detta vara en för snäv begränsning och menar att om en utvidgning skall få någon effekt, så bör den gälla generellt på allmän plats. Som exempel kan nämnas att vart fjärde gatuvåldsbrott som begås i Stockholm mellan personer som inte känner varandra sker inom en yta som motsvarar 1 km?. I detta område ingår emellertid tunnelbanestationer, busshållplatser, köer vid korvkiosker och liknande, och dessa ställen är också potentiella brottsplatser. Om man skall ha ett knivförbud med någon reell verkan måste det alltså även gälla sådana platser. Jag vill i detta sammanhang berätta en händelse: För ett par månader sedan ringde en partikamrat från Norrbotten till mig och frågade varför vi i riksdagen inte gjorde någonting åt våldsbrottsligheten i Stockholm. Han berättade om sin son, som klockan 3 på eftermiddagen hade promenerat på Hötorget. En främmande man hade dykt upp framför honom och tiggt. Denna unga grabb från Norrbotten, som fullgjorde sin värnpliktstjänstgöring här i Stockholm, svarade den främmande personen att han inte hade några pengar beroende på denna värnpliktstjänstgöring. Den främmande mannen drog då fram en kniv och stack den djupt i grabbens överarm -— alltså en knivskärning på eftermiddagen, utan att det var fråga om offentlig tillställning eller liknande. Detta fall är tyvärr inte unikt. Utskottsmajoritetens slutsats är att propositionens förslag är rimligt. Förhoppningsvis är ett mer generellt knivförbud dessutom pedagogiskt riktigt så till vida att alla kommer att veta att det är förbjudet och dessutom straffbart att ha kniv överallt på allmän plats. Utskottet är trots allt inte helt nöjt med regeringens proposition. Regeringen föreslår att det generella förbudet för stiletter och springknivar i fortsättningen också skall gälla personer som är under 21 år och att gatustridsvapen skall vara förbjudna endast på allmän plats. Vi inom utskottet är eniga och menar att det är mycket som talar för att vi i stället borde ha ett totalförbud såväl för stiletter och springknivar som för gatustridsvapen, oavsett en persons ålder. Alla dessa föremål är egentligen avsedda för våldsanvändning. De saknar i grunden något normalt legitimt användningsområde. Det har dessutom visat sig att förekomsten av sådana här vapen i samband med hot, misshandel, rån och våldtäkt har ökat. Vi menar därför att det är ett samhälleligt intresse att bli av med denna typ av vapen. För att ytterligare försvåra åtkomligheten av sådana vapen anser vi i utskottet att det borde införas ett generellt förbud mot överlåtelse. Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära förbud att överlåta stiletter och liknande också mellan enskilda. Det är egentligen enbart genom ett generellt förbud mot såväl innehav som överlåtelse som man uppnår ett pedagogiskt sätt att sprida kunskap om lagen. Lagstiftningen blir då enkel och klar. I Sverige accepterar vi inte stiletter och gatustridsvapen. Det är förbjudet att såväl inneha som handla med sådana föremål. I betänkandet har utskottet understrukit värdet av en utvärdering av det utvidgade knivförbudet, vilket också ges regeringen tillkänna. Majoriteten menar att regeringen i anslutning till denna utvärdering skall beakta utskottets önskemål om ett generellt förbud mot att inneha stiletter, springknivar och gatustridsvapen samt ett generellt förbud mot att handla med dessa föremål. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var egentligen litet rörande att lyssna till Britta Bjelle. Hon säger att polisen naturligtvis önskar denna lag, som gör att man får generell möjlighet att avvisitera folk. Det är lika klart som att riksskatteverkets tjänstemän naturligtvis önskar att vi skulle betala 100 96 i skatt, för då slipper man att drabbas av deklarationer och elände. Så kan man inte resonera, Britta Bjelle. Man kan fråga sig vart den enskilda människans önskemål tog vägen. Polisen vill ha ett generellt förbud, men vill alla enskilda människor ha det? Vill de människor som kanske kan komma att bli avvisiterade ha ett förbud? Jag känner inte igen folkpartiet i detta resonemang. Liberalen Britta Bjelle försvann någonstans i resonemanget. Ja, det är just institutet ”befogat innehav” som är bekymret. Om vi hade en mycket klar distinktion på begreppet ”befogat innehav” vore det enkelt. Men tolkningen av ”befogat innehav” är litet olika från fall till fall och beror på vem som bedömer, när man bedömer och var man bedömer. Jag ser faktiskt framför mig en möjlighet till en större och bättre ordning i det här landet om vi hade poliser som kunde vara ute på gatan och förebygga brott. Det är riktigt att vart fjärde gatuvåldsbrott som begås i Stockholm sker i innerstaden. Men, Britta Bjelle, hur många av dessa brott begås med vapen? Enligt tillgänglig statistik handlar det om ca 10 96. Däremot vill jag påstå att över 70 90 av brotten i hemmen begås med brödknivar och liknande föremål. Jag tror därför att ett förbud mot att bära kniv i hemmet skulle ge en bättre tingens ordning än ett förbud mot att bära kniv på gatan.
Herr talman! Jag förstår att Göran Ericsson vill vara provoaktiv, för han kan ju faktiskt inte mena vad han säger beträffande ett generellt knivförbud i hemmet. Det intressanta är egentligen inte att han vill vara provoaktiv, utan det är vad moderaterna faktiskt vill. Av reservationen framgår det ganska klart att moderaterna vill utvidga knivförbudet. Det skall inte bara gälla vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, utan det skall också gälla i anslutning till dessa. Från moderat håll inser man att beträffande begreppet ”i anslutning till” kommer det att uppstå många svåra tolkningsfrågor. Handlar det om 12 eller 50 meter från en offentlig tillställning, runt hörnet, eller var går gränsen?

Detta betyder — såvitt jag förstår — att man ändå har ett slags tilltro till domstolarna i Sverige. Det har också vi inom majoriteten, och det är därför som vi kan ha en sådan skrivning, där det framgår att domstolen i olika sammanhang kan få avgöra vilka behov som kan anses giltiga för att få bära kniv, om man är medlem i scoutrörelse etc. Jag har träffat mängder av poliser och har stor tilltro till dem. Det stora flertalet har ett utsökt gott omdöme, vilket gör att de kommer att veta när de får ta kniven ifrån personer. Den intressanta frågan till Göran Ericsson är dock om ni moderater vill utvidga knivförbudet. Eller talar Göran Ericsson för ett avslag?
Herr talman! Får jag tacka Britta Bjelle för omdömet om den kår i vilken jag själv är medlem. Det heter alltid här i kammaren att polisen är utomordentligt omdömesgill när vi håller på att utvidga lagar. Men i andra sammanhang anses inte polisen särskilt omdömesgill. Vi har här hört den moderata reservationen läsas upp. Ja, det är så. Naturligtvis skall knivförbudet utvidgas till att exempelvis gälla vid offentliga tillställningar, stora idrottsevenemang osv. Men det är en ganska lång väg att gå till att generellt införa förbud mot innehav av kniv på allmän plats. Allmän plats är utanför Britta Bjelles dörr kl. 07.30 på morgonen. Vi anser att man bör se till frågan om knivförbud i anslutning till risksituationer. En sådan är tillställningar där många ungdomar samlas, där det kanske finns alkoholpåverkade människor osv. I sådana fall är det enligt vår mening mer befogat med knivförbud. Vi vill se hur ett knivförbud på sådana platser faller ut i stället för att införa ett generellt förbud. Det är litet krampaktigt att vilja stifta en lag som den föreslagna, en lag som dessutom lagrådet säger är oacceptabel. Det förvånar mig att Britta Bjelle som jurist vill stifta en lag som är oacceptabel.
Herr talman! Det intressanta är att moderaterna i så fall också går emot vad lagrådet säger. Jag tror nämligen att lagrådet tycker samma sak om det moderata förslaget, som överlåter på rättstillämpningen att bestämma var det skall råda allmänt knivförbud. Två saker som Göran Ericsson säger är märkliga. Den ena är att han vill utvidga knivförbudet. Samtidigt säger han att man skall se till risksituationen och utifrån den bedöma om knivförbud skall gälla. Vilken bedömning gör Göran Ericsson av den risksituation som min gode väns son i Norrbotten råkade ut för på Hötorget kl. 15.00 på eftermiddagen? Den andra saken är att det enligt min mening är svårt med en lagstiftning där hänsyn skall tas till flera olika bedömningar, bl.a. bedömningar av risksituationen. Jag tror på pedagogiskt klara och stringenta lagar. Vi säger inte att knivförbud skall gälla på vissa ställen, varpå vi överlåter åt domstolen att avgöra vilka ställen det skall vara. Vi säger i stället att det är förbjudet att ha kniv på sig, såvida den inte skall användas i samband med friluftsoch scoutverksamhet eller av något annat motiverat skäl. Det intressanta är att moderaterna precis som övriga partier i utskottet anser att ett generellt förbud mot stiletter, springknivar och gatustridsvapen är suveränt, inte enbart på allmänna platser utan totalt. Det handlar om att i så stor utsträckning som möjligt få bort den typen av vapen, som ju inte fyller någon funktion. Jag tycker faktiskt att moderaternas argumentation den här gången är något haltande.

Herr talman! Icke nu, icke nu — men nu. Uttalandet kommer från en dansk sportjournalist och gällde en fotbollsmatch där bollen till slut gick i mål. I frågan om lagen om knivförbud på allmän plats har centern år efter år motionerat, och alla andra partier har gått emot förslaget om ett förbud. År efter år har vi fått till svar: Inte nu, utskottet är inte nu berett att förorda etc. Slutligen kommer dock en proposition med vårt tidigare förslag. Nu är det enligt majoriteten — bara moderaterna går emot — tid för denna angelägna ändring. Det gläder oss i centern att majoriteten äntligen gjort detta ställningstagande. Förslaget har äntligen förts i mål. Vi i centern är övertygade om att denna lag kan få en viss brottsförebyggande effekt. I propositionen tror man att den inte blir särskilt stor. Det är naturligtvis svårt att mäta. Moderaterna efterlyser exempel på effekterna av ett knivförbud på allmän plats. Vi vet från statistik som förts i Danmark efter införandet av knivförbud på allmän plats, att antalet dödade med kniv på gator och torg minskade med närmare två tredjedelar första året. Även om vi i Sverige inte kommer att nå detta goda resultat, så är ändå varje liten minskning i skadade och dödade med gatustridsmedel viktig, ja, det är inte fel att säga livsviktig. Vi vet att allt fler ungdomar tar med sig kniv in till staden och dess centrum. Den kan vara bra för den händelse någon skulle angripa dem. Så resonerar de. Vi vet också att brott med användande av kniv och andra gatustridsmedel har blivit allt vanligare. Propositionsförslaget föranledde oss i centern att motionera på ett antal punkter. Sammanfattningsvis vill jag uttrycka min glädje över att våra synpunkter har blivit väl beaktade och resulterat i inte mindre än fem tillkännagivanden i detta betänkande. Låt mig här kommentera några av våra förslag. Först vill jag dock framhålla att vi i centern varit mycket angelägna om att framhålla det självklara i att förbudet inte är avsett att inkräkta på den legitima användningen av kniv. Vi är övertygade om att lagförslaget är fullständigt klart på det området. Kniv skall således kunna användas av den som behöver kniven i sitt arbete och i hobbyverksamhet. Den skall också kunna användas av jägare, scouter och annat friluftsfolk, ja av alla som använder den på ett legalt sätt. Dessa undantag har fungerat mycket väl i övriga nordiska länder där man har infört knivförbud på allmän plats. Erfarenheterna är således goda. Vad gäller förbud mot innehav av stiletter och gatustridsmedel anser vi i centern att det knappast finns något legalt användningsområde för dessa vapen. Vi anser också att förslaget i propositionen är för snävt. Den frågan har också Britta Bjelle berört. Vi anser att det inte finns någon som helst anledning att ha en 21-årsgräns för innehav av sådana vapen. Utskottet delar vår uppfattning om totalförbud och förordar att hänsyn skall tas till den vid kommande utvärdering. Utvärdering var ett annat krav som vi framförde i den motion som vi väckte i samband med den proposition som lades fram. Nu ställer sig också utskottet bakom detta krav. Även lagrådet ställde krav på att en utvärdering borde göras, och det är alltså bra att en sådan kommer till stånd. Om jag skall vara ärlig kan jag säga att vårt krav egentligen ligger mycket nära justitieministerns. Hon har nämligen sagt att hon skall följa dessa frågor mycket noga. I samband med att utskottet tillstyrker den föreslagna utvärderingen uttalar man också, i enlighet med kravet i centermotionen, att såväl överlåtelse av som saluhållande av stiletter och gatustridsmedel skall förbjudas. Herr talman! Eftersom våra motionskrav i samband med lagförslaget om ett utvidgat knivförbud rönt sådan förståelse och ett stort tillmötesgående, finns det ingen kvarstående anledning att reservera sig mot utskottets hemställan, utan vi ställer oss bakom den i dess helhet.

Herr talman! Knivförbud är ett viktigt inslag i samhällets totala kamp mot våld och våldsbrottslighet. Det är bra att vi har fått till stånd den breda enighet om ett knivförbud och även ett förbud mot gatustridsvapen som återspeglas i det betänkande från justitieutskottet som nu är föremål för kammarens behandling. Även moderaterna är ju faktiskt med på det utvidgade knivförbudet, om än de vill ha ett geografiskt något mer begränsat förbud. Jag måste, herr talman, få tillägga att den logiska slutsatsen av Göran Ericssons anförande faktiskt var en reservation mot den moderata reservationen till betänkandet. Jag väntade egentligen bara på att Göran Ericsson skulle landa där med ett alldeles eget yrkande i denna debatt. Jag måste också säga beträffande Göran Ericssons anförande och hans rädsla för att hans kolleger i poliskåren våldsamt skall missbruka detta utvidgade knivförbud genom att avvisitera folk hur som helst på gatorna, att jag har litet svårt att förstå varför Göran Ericsson i så hög grad måste misstro sina kolleger på den punkten. Herr talman! Kampen mot våld måste naturligtvis föras på olika plan. Detta framhölls redan i regeringens skrivelse till riksdagen 1986, i vilken ett program mot våld och våldsbrottslighet presenterades. Där aviserades också den utredning om vapnens roll för våldet som legat till grund för riksdagens beslut om ett knivförbud våren 1988 och även det utvidgade knivförbud vi nu diskuterar. Det är också angeläget att framhålla att kampen mot våldsbrottsligheten inte enbart är en fråga om lagstiftning och repressiva åtgärder. Lika viktig är naturligtvis också attitydpåverkan i olika sammanhang. I arbetet med att påverka attityder — eller uppfostra, om man vill ta till ett något äldre begrepp i sammanhanget — är det naturligtvis viktigt att folkrörelser och olika slag av organisationer liksom skolorna engageras på bred front. Det är också detta synsätt när det gäller våldsfrågorna som ligger bakom regeringens och riksdagens uttalanden om behovet av olika kampanjer och olika insatser. Jag vill här endast erinra om kampanjen Tänk ett slag, som drevs under 1986. Sedan 1987 har ca 25 milj.kr. anslagits för ungdomar i syfte att stödja olika projektverksamheter som går ut på att förebygga våld. Jag vill i detta sammanhang också peka på den arbetsgrupp som går under namnet Samnark, där en rad generaldirektörer samverkar i kampen mot narkotika och narkotikamissbruk. Regeringen har som bekant också under hösten i fjol tillsatt en särskild kommission med uppgift att motverka våldet. Jag vill också erinra om att Athena-gruppen är i verksamhet. Den har ju haft föregångare med andra grepp, men Athena-gruppen har alltså till uppgift att upplysa om i första hand alkohol och sambandet mellan våld och alkohol. Det är inget tvivel om att man, i en situation där man diskuterar våld och knivförbud som ett sätt att motverka våldet i samhället, om man gör anspråk på att föra en mera heltäckande diskussion, också måste peka på sambandet mellan alkohol och våld och naturligtvis även sambandet mellan narkotika och våld. Jag har velat göra denna utvidgning av debatten eftersom jag tycker att det är riktigt att se knivförbudet som ett inslag i samhällets arbete för att motverka våldet och inte som en isolerad åtgärd. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först säga att jag delar Göran Magnussons uppfattning att folkrörelser och organisationer kan ha kolossalt mycket att tillföra detta arbete. Däremot tror jag inte på omfattande grupperingar av general direktörer, regeringskommissioner och liknande. De tillför inte särskilt mycket. Däremot tror jag mycket på en sådan grupp som Non Fighting Generation, en grupp som har spirat upp bland ungdomar exempelvis här i Stockholm. Herr talman! När det gäller det knivförbud vi i dag diskuterar, vill jag erinra om vad Leif G W Persson, som ju faktiskt också är regeringens utredare i detta fall, i många sammanhang har sagt. Vad han har påpekat står litet i strid med vad Britta Bjelle nyss berättade, nämligen att det praktiskt taget inte är någon risk alls att man så att säga blir överfallen rakt upp och ned på gatan. Det är i stället alltid någonting som utlöser överfallet. Det är just detta, att man bör straffbelägga knivinnehav i de situationer där risken för våldsbrott är störst, som vi moderater i vår reservation har försökt peka på. Göran Magnusson för precis samma resonemang som Britta Bjelle. I samband med att man föreslår en utökning av polisens befogenheter säger man att polisen är utomordentligt bra, den är omdömesgill, man tror på den, man tror att den kommer att klara dessa utökade uppgifter med glans. Jag vill här erinra om att det i dag, vid justitieutskottets sammanträde i samband med att vi behandlade polispropositionen, fanns en rad motioner, inte minst från socialdemokrater, som mycket kritiskt pekade på den situation som råder i dag när det gäller utredningar av brott begångna av poliser. Litet grand skiftar detta, herr talman, från tillfälle till tillfälle. I kväll är socialdemokraterna mycket positiva — polisen är duktig och omdömesgill. I dag på förmiddagen var den kanske inte så där kolossalt omdömesgill, och det var nog nödvändigt med en litet bättre organisation för att sätta fast dessa rötägg inom polisen. Någon gång får ni alltså lov att bestämma er. Men ni blöter väl fingret och sätter upp det i luften för att sedan agera allteftersom det blåser.
Herr talman! Det var bra att Göran Magnusson utvidgade debatten till att gälla olika åtgärder mot våldet och inte enbart knivförbudet. Det är något som vi från centerns sida har tryckt väldigt mycket på, att man alltså måste gå fram på bred front. Nu erinrade Göran Magnusson om tidigare åtgärder som regeringen har vidtagit, åtgärder som enligt min uppfattning har varit bra. Man har startat kampanjen Tänk ett slag och en del annat. Men nu känner jag det faktiskt vara befogat att erinra om det beslut som riksdagen fattade i höstas och som regeringen inte gjort ett enda dugg åt än så länge mer än att tillsätta våldskommissionen. Detta beslut, som kom till som en följd av att en centermotion blev tillgodosedd, gick ut på att vi nu skulle sätta i gång en folkkampanj mot våldet, vilket var befogat. Detta förslag gick igenom i riksdagen. Jag har emellertid inte sett något resultat av detta, och därför efterlyser jag mycket bredare åtgärder med anledning av det tillkännagivandet.

Herr talman! Nu säger Göran Magnusson att riksdagens tillkännagivande har resulterat i våldskommissionen och Athena-gruppen. Nej, det har det inte gjort. Athena-gruppen fanns innan dess. Det glädjande i svaret är att Göran Magnusson nu är beredd att tillstå att det måste göras mer. Jag hoppas att vi skall hjälpas åt för att nå resultat. Det som har skett hitintills är faktiskt för slött.
Herr talman! Jag talar inte illa om poliser, Göran Magnusson. Jag är tillräckligt medveten om, vilket Göran Magnusson också borde vara, att poliser är människor, och de kan göra fel. Sätter man ett alltför yvigt och vasst redskap i handen på någon är det naturligtvis riskfyllt. Om detta behöver vi knappast tvista. Det jag försökte säga angående poliser var att tonen ändras beroende på vilken debatt vi för här i kammaren. När vi utvidgar lagar och ger polismännen större befogenheter är de alltid bra och omdömesgilla. Motsatsen råder kanske dagen efter.
Herr talman! Beträffande poliskåren är det naturligtvis så, att om man betraktar polisen som grupp är det en omdömesgill och klok kår, och den består av människor som är förnuftiga. Inom polisen liksom inom alla andra yrkesgrupper begås det naturligtvis misstag, och det finns personer som inte fungerar bra i olika roller. Men det förhållandet kan inte föranleda att man därför kan säga att om man får en lagstiftning som ger vissa möjligheter kommer det att leda till att polisen i alltför stor omfattning, som Göran Ericsson ut tryckte det i sitt första anförande, avvisiterar folk på gatorna. Den här lagen ger inte ens utrymme för den typen av agerande. Jag har fullt förtroende för polisen även i den här frågan, och jag tror att polisen kommer att tillämpa lagstiftningen med förnuft och omdöme och på ett klokt sätt bedöma vilket knivinnehav som är befogat. Det är om detta som diskussionen står. Herr talman! Moderata samlingspartiet ställer sig i sin reservation bakom huvuddragen i den här lagstiftningen. Göran Ericsson gör här ett solonummer som inte har täckning i reservationen.

Herr talman! Det finns vissa samhällsgrupper som politiker och de politiska partierna har större respekt för än den man hyser för andra grupper och för enskilda väljare. Folkrörelser av olika slag är en sådan väljargrupp som partierna inte i onödan vill stöta sig med, och jag skulle tro att idrottsrörelsen intar en särställning härvidlag. Idrotten fängslar och attraherar nästan hela svenska folket. Det är därför viktigt att stå på god fot med människor inom idrotten. Så resonerar nog alla politiska partier. När vi nu behandlar finansutskottets betänkande nr 36 om Tipstjänsts stöd till idrotten, kan vi se hur den socialdemokratiska regeringen närmar sig frågan med allvar. Regeringen visar i en skrivelse till riksdagen om Tipstjänsts stöd till idrotten en viss generositet när det gäller att riva gamla hinder för att Tipstjänst skall få en möjlighet att ge direkt stöd till idrotten och slippa gå via regeringen. Man är otvivelaktigt på rätt väg genom att undanröja vissa hinder som kan ge Tipstjänst denna möjlighet. Moderata samlingspartiet, och även folkpartiet, har väckt motioner om att en betydligt större del av Tipstjänsts överskott direkt skall få ställas till idrottens förfogande. Den borgerliga förbrödringen i utskottet kan avläsas i reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till. Representanter för samtliga borgerliga partier i utskottet har skrivit under denna reservation. Vi visar genom denna att vi vill stötta idrotten på ett mera direkt sätt. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet menar att regeringen fortsättningsvis skall ta hand om Tipstjänsts överskott och sedan i sin tur fördela pengarna. De resonerar och uppträder med andra ord som socialdemokrater alltid brukar göra.

Herr talman! Den centrala meningen i reservation nr 1 är denna: ”Enligt utskottets mening bör en större andel än för närvarande av den vinst AB Tipstjänst gör på det idrottsanknutna spelet gå tillbaka till idrotten.” Detta är en principiell deklaration. Men vilka pengar talar vi om, och hur bör dessa rimligen fördelas till idrotten för att göra mest nytta? AB Tipstjänst omsätter för närvarande drygt 5 miljarder kronor per år, varav 52 Yo år 1988 hade att göra med idrottsrelaterat spel. Vinsten uppgick år 1988 till 1,33 miljarder. Innan vinsten framräknats hade 707 milj.kr. inlevererats till statsverket som skatt på vinsterna. Enligt bolagsordningen får högst 5 90 av vinsten disponeras för utdelning till aktieägarna eller för annat av styrelsen föreslaget ändamål. Detta gör att maximalt 70 milj.kr. kan disponeras, ett belopp som dock sjunker till ca 40 milj.kr. om hänsyn tages till att vinst från icke idrottsrelaterat spel ej skall tas i anspråk. Siffran stämmer ganska väl med den som framkommer om man tar 1 960 på Tipstjänsts hela omsättning, vilket föreslås i en moderat motion. Då får man 50 milj.kr. Detta innebär en fördubbling av de belopp som Tipstjänsts styrelse förut delat ut till idrotten på ett sådant sätt att det föranlett riksdagens revisorer att anmärka på att man saknade fullmakt att så göra. I regeringens skrivelse får Tipstjänst rätt att utdela dessa pengar ”på kommersiella grunder” — vilka definieras på ett ganska obestämt sätt. Om en väsentligt större andel än förut av Tipstjänsts vinst skall tilldelas idrottsrörelsen, förefaller det rimligt att en stor del av beloppet ställs till Riksidrottsförbundets förfogande för rättvis fördelning. Riksidrottsförbundet kan då tillgodose och beakta många av de synpunkter som framkommit i motioner och debatter, inte minst i reservation 2 till dagens betänkande. Där syftar man ju framför allt till stöd åt ungdoms-, kvinnooch breddidrott, samt undvikande av stöd åt skadlig sport av typen ungdomsboxning. För att ge idrottsorganisationer en chans att vända sig till mer än en instans om man fått nej på annat håll, är det dock värdefullt om Tipstjänsts styrelse själv disponerar en mindre del av det belopp ur vinsten som tilldelas idrotten totalt sett. För denna del av AB Tipstjänsts stöd till idrotten är regeringens direktiv i skrivelse 1989/90:121 lämpliga. Men för det utökade stöd som äskas i denna reservation bör Riksidrottsförbundet med dess goda överblick över idrottens totala situation i Sverige utnyttjas. Herr talman! Med ovanstående motivering yrkar jag bifall till reservation 1;

Herr talman! Vi har under de senaste åren behandlat frågan om Tipstjänsts stöd till idrotten ett flertal gånger. Det har varit olika skäl till det. Det betänkande som vi nu behandlar rör principerna om hur vi skall fördela medel till olika ändamål. Jag skulle vilja ta upp en fråga som är litet grand i kanten av detta ärende men som är ett resultat av den debatt som har varit. Under flera årtionden har folkrörelserna ansett att det ökade spelande som staten har ägnat sig åt har lett till att möjligheterna att finansiera den fria folkrörelseverksamheten med hjälp av lotterier har minskat. Därför har det varit ett önskemål från folkrörelsernas sida att pengarna som kommer in från spelverksamhet går till staten för att man därigenom skall kunna fördela pengar till idéburen verksamhet och annan folkrörelseverksamhet. Eftersom stödet har minskat från lotteriernå samtidigt som stöd inte har på annat sätt, t.ex. har det centrala stödet inte byggts ut och det lokala aktivitetsstödet icke följt kostnadsstegringarna, har inte jämna steg hållits med de kostnader som organisationerna har haft. Socialdemokraterna har på folkrörelseområdet rustat ner ganska ordentligt. Det verkar inte som om den nye folkrörelseministern Margot Wallström gått längre än Bo Holmberg, som rent av misskötte folkrörelsefrågorna. Det nytänkande som fanns i början av 70-talet och under senare hälften av 70-talet och som berörde folkrörelsernas villkor, vilket faktiskt hör hemma i den här debatten, har skötts ganska dåligt. Jag tycker att det finns anledning att framhålla den här nämnda delen av frågan och att det mot den bakgrunden finns skäl att samhället rätt fördelar de resurser som finns och kan frigöras. Det är verkligen angeläget att inte bara idrotten utan även de folkrörelser som är idéburna och som har speciella problem kan hållas skadeslösa. Det finns också i det här läget stor anledning att betänka de extra bekymmer som idrotten har, särskilt med anledning av skattereformen. Reformen berör idrotten negativt. Det tycker jag är ett av de argument som man kan använda när det gäller att just fördela extra stöd till idrotten. Med detta som bakgrund vill jag instämma i de redovisningar som Filip Fridolfsson och Lars De Geer har gett, och jag yrkar bifall till reservation 1 av Anne Wibble.

Herr talman! Jag skall tala för reservationen 2, och jag yrkar bifall till den. Det här betänkandet innehåller två delar. Det gäller bl.a. vad Tipstjänst skall göra med sitt stöd till idrotten. I regeringens skrivelse ges det snäva ramar. Tipstjänst skall inom sitt kommersiella gebit kunna ge visst stöd till idrotten enligt de riktlinjer som regeringen ger i skrivelsen och som utskottet i stort sett ställer sig bakom. Men egentligen handlar detta om det stora överskott som Tipstjänst får med sitt spel. Reservation 2 tar upp frågan om överskottet av det idrottsanknutna spelet som i så fall skulle komma idrotten till del. För vänsterpartiet kommunisterna är detta en mycket bra debatt som har kommit i gång i Sveriges riksdag. Vi har stått år ut och år in alldeles ensamma. Ingen har velat ta tag i frågan om att öka stödet till idrotten. Nu finns det ett verkligt skäl att ge idrotten ett ordentligt stöd, framför allt med hänvisning till överskottet av tipsmedlen, och det skälet är naturligtvis skattereformen. Basen för vpk:s ställningstagande för utökad idrott är framför allt att man skall satsa på breddidrotten, motionsidrotten och se till att skapa en spärr mot den kommersiella utvecklingen i dag. Däremot vill vpk inte gärna ge något direkt stöd till elitidrott. Den har i vissa fall spelat ut sin roll som stimulansfaktor. I andra fall finns den kvar. Det får idrottsrörelsen själv ta itu med på ett, som vi hoppas, bra sätt Nu visar idrottsrörelsen själv, genom Riksidrottsförbundet, att man kommer att förlora ganska mycket på skattereformen. Själv har man sagt en halv miljard kronor. Biträdande finansministern Åsbrink sade i dag under fråge stunden att han ifrågasätter de siffrorna. Men oavsett beloppet kommer idrottsrörelsen att förlora. Det står helt klart. För vpk:s del vill vi att regeringen lägger fram ett förslag om att ge idrotten ett ordentligt stöd och lyft. Hur skall nu det gå till? Vi anser att det bör ske till basen. Vid en förfrågan hos Riksidrottsförbundet om hur man skulle ta emot pengarna, hur man skulle handskas med dem, och om pengarna skulle ges till idrottsföreningarna osv., svarade Riksidrottsförbundet att man vill kanalisera pengarna genom det lokala aktivitetsstödet. Det är en fråga som förbundet självt håller på att utreda. Vi i vpk tycker att det är en alldeles utmärkt väg att göra så. Vi kan med gott samvete förlita oss på de löften som Riksidrottsförbundets styrelse ger. Ges ökat stöd till idrotten, kommer det stödet basen till del för den ideella verksamheten. Med de utgångspunkterna anser vi i vpk att det är angeläget att riksdagen gör detta ställningstagande och ger regeringen detta uppdrag att föreslå att det idrottsanknutna överskottet av Tipstjänsts medel går till idrotten framöver.

Herr talman! Idrotten är en värdefull kraft i vår tid. Då talar jag om breddidrotten, motionsidrotten, Friskis och Svettis osv. som alla kan delta i för att hålla sin kropp hälsosam och som kan vara ett positivt tillskott i tillvaron. Det är faktiskt trist att idrotten har börjat utnyttjas kommersiellt. Vi har nu situationen att vi har ett aktiebolag som skall drivas med vinst och som därför styr förläggningen av fotbollssäsongen och som styr olika händelser just för att det skall bli en vinst. Det kanske ligger utanför vad som tas upp i betänkandet, men vi har i vår motion föreslagit att grunden för AB Tipstjänsts aktiviteter borde analyseras ordentligt. Vi har alltså en situation där det finns ett aktiebolag, Tipstjänst, som går med vinst. Det är ju alldeles givet att den vinsten bör gå tillbaka till idrotten. Den bör gå tillbaka till idrotten i ungefär den form som vi skisserar i reservation 2, som också jag yrkar bifall till. Det framgår av reservationen att handikappidrott naturligtvis skall stödjas, liksom breddidrott, kvinnoidrott och en mängd sådana aktiviteter som har fått sitt stöd alltmer urholkat genom att det lokala aktivitetsstödet har varit ganska konstant under många långa inflationsdrivande år. Stödet har visserligen ökats något nu, men det räckerverkligen inte till för aktiviteter som man tycker är så positiva. Det är också sant att skattereformen kommer att drabba idrottsklubbar orättvist hårt. Det har visats genom exempel, och jag tror på de siffrorna. Det är alldeles klart att det stöd som kan fås från AB Tipstjänsts vinster bör gå tillbaka till breddidrotten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Herr talman! Bollen är en av barnets första leksaker. I början biter det bara i den och låter den rulla litet. Sedan kommer glädjen att rulla bollen till någon annan och att kunna ta emot den kastade bollen och därmed får bar net nöjet att vara med i gemenskapen och att göra något tillsammans med andra. Så kan den allra första kontakten med idrotten se ut. Ett intresse föds och barnet utvecklas vidare på sitt eget sätt. För många blir breddidrotten det viktiga. Att få motionera tillsammans med andra och träffas regelbundet blir det primära. Andra drömmer om att en dag få en plats bland elitidrottarna, att bli proffs som Mats Wilander och Ingemar Stenmark. Men detta blir verklighet endast för ett fåtal. Resultatet blir i vilket fall som helst ett steg framåt för folkhälsan, och idrotten ger dessutom en nyttig och meningsfull fritid. Intresset för motion och idrott kan födas i både elitidrotten och i breddidrotten. Båda formerna behövs och behöver stöd. Vad vi nu skall behandla är Tipstjänsts stöd till idrotten. Upprinnelsen till ärendet är en granskningsrapport från riksdagens revisorer om Tipstjänsts stöd till idrotten. Med anledning av denna rapport gav utskottet regeringen i uppdrag att pröva riktlinjerna för Tipstjänsts idrottsstödjande verksamhet. Regeringen har nu kommit med ett förslag till riksdagen. Förslaget innebär att Tipstjänst får möjlighet att satsa ungefär samma summa som nu på för bolagets verksamhet viktig marknadsföring. Med anledning av förslaget har det väckts nio motioner under den allmänna motionstiden. Utskottet avstyrker samtliga motionskrav. Till betänkandet har fogats två reservationer, som jag skall kommentera. I den första reservationen, som undertecknats av folkpartiet, moderaterna och centern, vill man att en större del av vinsten på det idrottsanknutna spelet skall gå tillbaka till idrotten, t.ex. genom att visst procenttal av omsättningen ställs till Riksidrottsförbundets förfogande att fördelas enligt förbundets önskemål. Utskottets majoritet anser att Tipstjänst endast skall ha samma möjligheter till olika marknadsföringsåtgärder som andra företag och statliga bolag har. När det gäller stödet till idrotten i övrigt skall det inte vara beroende av Tipstjänstsverksamhetens resultat, utan stödet skall fördelas via budgeten i vanlig ordning. Jag yrkar avslag på reservationen. I den andra reservationen, från vpk och miljöpartiet, yrkas att Tipstjänsts vinst skall inlevereras till statsbudgeten, och sedan skall huvuddelen av de medel som kommer från det idrottsanknutna spelen tillföras idrotten med tonvikt på breddidrotten, dvs. ungdoms-, kvinnooch handikappidrotten. Det råder inga delade meningar om att breddidrotten är viktig och behöver ett stort stöd. Men det stödet skall inte vara beroende av Tipstjänsts spelverksamhet och det skall inte vara fråga om några öronmärkta pengar. Stödet skall i stället fördelas över budgeten i vanlig ordning. Reservationen tar också upp skattereformens eventuella effekter på idrotten. Vad det blir för effekter och hur de slår vet vi inte i dag, och statsrådet har lovat att bevaka frågan. Så den debatten får vi ta en annan gång. Jag yrkar avslag på reservationen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Marianne Carlström menade att det inte nu går att uppskatta vilka effekter skattereformen kommer att få på idrotten. Men det har uppskattats, och det rör sig om sådana effekter som orsakas av den höjda och den utvidgade momsen som inte kompenseras tillräckligt av de sänkta inkomstskatterna, vilka i första hand höginkomsttagarna kommer i åtnjutande av. Effekterna har uppskattats, och det rör sig om stora pengar.
Herr talman! I reservation nr 2 yrkas på ökat stöd till breddidrott, motionsidrott och ungdomsidrott. Som jag ser det kommer förslaget i reservation nr 1, att ge Riksidrottsförbundet ansvaret för fördelningen av pengarna, att resultera just i en satsning på denna breda idrott. Riksidrottsförbundet vet att tennis, ishockey och fotboll klarar sig bra ändå. Till miljöpartiet vill jag säga att 97 20 av Tipstjänsts totala vinst — enligt reservation nr 1 — ändå går tillbaka till staten, ett krav som miljöpartiet har framfört. Till Marianne Carlström vill jag säga att vi i princip vill stödja idrotten mer än socialdemokraterna — något som vi under flera år yrkat på i våra motioner.
Herr talman! Egentligen är vi partirepresentanter i utskottet som tillhör oppositionen osedvanligt eniga i denna fråga. Vi vill alla att Tipstjänst skall få disponera mera av sina pengar och fördela dem direkt till idrotten. Jag skulle tro att Marianne Carlström känner sig ganska ensam i kväll — inte för att det är få här i kammaren utan därför att hon kommer att hamna i en politisk minoritet när det i morgon bitti blir dags för omröstning. Som Lars-Ove Hagberg så klokt formulerade sig i talarstolen måste man rimligtvis rösta på reservation nr 1 när reservation nr 2 faller. Jag gläder mig inför denna utgång, inte bara för att regeringen förlorar, utan framför allt för att den här frågan får en bra lösning.
Herr talman! Det är riktigt att vi tycker att det är bra att Tipstjänst nu får klara regler för hur den här mindre kostnaden skall hanteras. När det sedan gäller stödet till den övriga idrottsverksamheten anser också vi socialdemokrater att stödet till idrotten är viktigt, i synnerhet stödet till breddidrotten, handikappidrotten och till kvinnoidrotten, som särskilt omnämns i betänkandet. Det som skiljer oss är att vi socialdemokrater anser att stödet skall fördelas på det vanliga sättet över statsbudgeten. Stödet skall diskuteras i kulturutskottet, och inte i finansutskottet.
Herr talman! Den här frågan har faktiskt en historia. Man kan inte bara säga att den skall diskuteras i finansutskottet. Då får den en annan historia. Efter andra världskriget var tankegången att 50 90 av överskottet på Tipstjänsts verksamhet skulle gå till idrott. Det blev inte så, men vpk har drivit detta krav. En stor del av spelverksamheten bygger på att vi har tävlingsidrott. Att Tipstjänst är uppbyggt som det är utgör faktiskt en del av idrotten. Det finns en koppling med att man binder sig därvidlag. När idrotten har behövt pengar från statsmakterna, har man tittat på Tipstjänsts vinst. Utan att byråkratisera alltför mycket är väl inte det så märkvärdigt. Statsmakterna har beslutat att en del av det överskott som kommer in från en verksamhet går till idrotten och så är det med den saken. Vad som är intressant är att socialdemokraterna i alla sammanhang inte vill ge någonting ytterligare till idrotten. Man vill fortsätta att utreda. Biträdande finansministern sade i dag att man skulle kunna tänka sig att se över detta 1991. Då kan det redan vara ganska stor skada skedd inom idrotten. Jag tror att idrotten redan i höst vill ha besked om huruvida man får kompensation eller inte. Det enda riktiga vore att bifalla reservation nr 2 så att regeringen får återkomma ganska snart med ett nytt förslag. Oppositionen är emellertid inte helt enig. I reservation nr 2 menar vi att det inte är Tipstjänst som skall förmedla pengarna. Det får inte ske. Tipstjänst får inte själv ge pengarna dit man vill. Det är det intressanta. Filip Fridolfsson som tidigare gärna ville att pengarna skulle fördelas genom Tipstjänst har nu på sitt ödmjuka sätt skrivit under reservation 1 och gett efter för idrottens krafter och de idrottsintresserade. I reservationen sägs att en del av omsättningen av Tipstjänsts verksamhet skall gå till Riksidrottsförbundet för fördelning. Då är det inte längre styrelsen för Tipstjänst som fördelar dessa pengar. Då har vi kommit till den nödvändiga breddidrotten. Här är det faktiskt statsmakterna, som disponerar detta överskott, som i så fall får bestämma en del av omsättningen, enligt vad jag förstår. Jag ser med glädje att moderaterna och Filip Fridolfsson har intagit den här positionen.
Herr talman! Det är en litet ovanlig debattsits att jag känner en viss politisk sympati för Lars-Ove Hagberg. Det är inte varje dag jag gör det. Jag begärde ordet därför att Marianne Carlström uttryckte sig på ett oerhört distinkt socialdemokratiskt sätt. Hon sade att man tycker att idrotten skall få stöd. Hon underströk att socialdemokraterna är överens med andra partier om det, men att de tycker att kulturutskottet skall bestämma det stödet. Där går en klar skiljelinje mellan Marianne Carlströms och vårt sätt att se på detta. Vi förespråkar den raka, enkla vägen där Tipstjänst får möjlighet att spendera pengar direkt på idrottslig verksamhet, utan att politiker skall syssla med detta.
Herr talman! När Marianne Carlström säger att hon stöder breddidrotten är det väl enbart en läpparnas bekännelse. När det här har funnits en konkret chans att göra detta, avstår man. Tipstjänsts vinst görs på idrottens resultat, och det måste väl därför vara ett legitimt tillfälle för Marianne Carlström att utnyttja denna möjlighet att stödja vår idrott.
Herr talman! Jag får tacka Filip Fridolfsson för komplimangen att jag uttryckte mig på ett distinkt socialdemokratiskt sätt. Vad jag sade var att stödet skall fördelas över budgeten i vanlig ordning. Vi har faktiskt den ordningen i riksdagen att frågan diskuteras i kulturutskottet. Den kommer sedan upp till avgörande här i kammaren i vanlig ordning. Till skillnad från Filip Fridolfsson tycker jag att det kan vara bra att diskutera stöd till idrotten här i riksdagen i stället för att överlämna det åt någon annan. Jag har förtroende för att politikerna kan klara av en sådan sak. Jag vidhåller att vi stöder breddidrotten, men det skall inte gå till på det sättet som reservanterna anser.

Herr talman! Jag vill med hänsyn till den förnämliga reservation som vi har yrka bifall endast till den i finansutskottets betänkande nr 38.
Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 38 tillstyrker vi regeringens förslag till principer för uttag av ansökningsoch expeditionsavgifter vid statliga myndigheter. I många stycken är det ett enigt utskott. När det gäller att den nuvarande expeditionsavgiften, som skall betalas när beslutet expedieras, skall förändras till en ansökningsavgift, som skall betalas när ansökningen görs, håller emellertid inte centern och miljöpartiet med. Reservanterna anser att det inte är oskäligt att det allmänna svarar för ansökningskostnaden i det fall ett beslut går den enskilde emot. Utskottets majoritet anser däremot att det är skäligt att handläggningskostnaderna skall täckas oavsett vilket resultat en ansökan leder till. Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattning om hur det allmänna skall använda sina resurser. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till finansutskottets betänkande 38 och avslag på reservationen.

Herr talman! I detta betänkande från justitieutskottet behandlas proposition 1989/90:71, ett antal motioner i anledning av denna samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Två yrkanden från moderat håll från den allmänna motionstiden har föranlett reservationerna 1 och 3, vilka vi undertecknat. Jag yrkar, herr talman, bifall till dessa två reservationer. I reservation 1 hemställer vi att frågan om specialdomstolar lämpligen skall föras över till domstolsutredningen, som nu pågår. Därigenom skulle vi kunna få en genomlysning av specialdomstolarna. Skall vi ha sådana eller skall vi inte ha sådana? Från moderat utgångspunkt har vi år efter år pekat på att svenskt rättsväsende förr eller senare måste välja väg. Skall vi tillskapa specialdomstolar för varje uppkommande problemområde eller skall vi stärka de allmänna domstolarna och tillgodose expertkravet genom att tillkalla experter i dessa domstolar? När exempelvis miljöfrågorna nu seglar upp som centralt debattämne blir frågan inte om vi skall ha miljödomstolar eller ej, utan snarare när dessa kommer. Raden av specialdomstolar blir ganska imponerande. Frågan blir då: Vad blir nästa stora problemområde hos svenska folket som kommer att föranleda en ny specialdomstol? Vi kan inte hålla på så här. Någonstans, någon gång måste riksdagen ges möjlighet att ta slutlig ställning i denna fråga, och det brådskar. Egendomligt nog förvägras vi att utnyttja tillfället att tillfråga domstolsutredningen, som arbetar just nu. Detta hade varit en synnerligen passande fråga för denna utredning. Vi reserverar oss således på denna punkt. I reservation 3 pekar vi på problemet med de domstolar där intresseorganisationer ges dömande funktion. Vi anser att det är principiellt betänkligt att en intresseorganisation inom exempelvis hyresområdet ges representation i hyresnämnder och bostadsdomstol.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

Herr talman! Ytterst handlar de fem folkpartireservationer, vilka är fogade till detta betänkande, om rättssäkerheten, som är en av de viktigaste principerna i det liberala frihetsarvet. I rättssäkerhetens idé ligger att reglerna skall vara fasta och klara, så att medborgarna därigenom kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar. Medborgarna skall ha förutsättningar att känna till var gränsen går mellan tillåtet och förbjudet, och man skall klart veta vilken sanktionen är om lagens bestämmelser överträds. Från rättsäkerhetssynpunkt är det viktigt att domstolsorganisationen inte ger den enskilde medborgaren ett intryck av splittring, svåröverskådlighet och inkonsekvens. Grunden i våra organisationer skall vara lokalt förankrade i allmänna domstolar. Därför vill vi avskaffa specialdomstolarna och införa en ordning så att vissa sådana domstolars och andra organs avgöranden i vanlig ordning kan prövas av hovrätt och högsta domstol. Fastighetsdomstolarnas, hyresnämndernas och bostadsdomstolens uppgifter skall enligt vår mening överföras till allmänna domstolar. Det är betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt att hyresmarknadens parter finns representerade i de dömande instanserna. Därigenom kan den enskildes förtroende för den dö mande maktens oberoende och integritet urholkas. Systemet med partsrepresentation strider för övrigt mot Europakonventionen. Även kostnadsoch effektivitetssynpunkter talar för att specialdomstolarna bör bli färre. Herr talman! Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation 1, 2, 3 och 4. Jag yrkar också bifall till reservation 5, i vilken vi vill att en expert utan rösträtt skall medverka som ledamot av rätten i mål där barns villkor är föremål för bedömning. Herr talman! År 1985 infördes regler om att vidlyftiga och komplicerade brottmål med ekonomiska eller skatterättsliga förhållanden av väsentlig betydelse för bedömningen skulle handläggas av vissa tingsrätter. Vi i folkpartiet var från början emot införandet av sådana s.k. ekodomstolar. Denna form av specialdomstol har också visat sig vara ett misslyckande. Ytterst få mål har prövats av ekodomstolarna. Regeringen har därför tagit konsekvensen och nu äntligen föreslagit att dessa ekodomstolar skall avskaffas. Det är bra. De skulle dock aldrig ha införts.

Herr talman! Systemet med specialdomstolar kan ifrågasättas, och det har ifrågasatts. Inte minst ur likabehandlingsoch rättssäkerhetssynpunkt är tveksamheten särskilt berättigad. Det vore en bättre tingens ordning att se till att t.ex. tingrätternas kompetens kompletterades så att mål med olika inriktning kunde garanteras en ur rättssäkerhetssynpunkt mer likvärdig behandling. Fastighetsdomstolarnas arbetsuppgifter bör enligt centerpartiets uppfattning flyttas över till de allmänna domstolarna. Domstolsutredningen bör därför få tilläggsdirektiv, så att en sådan överflyttning kan förberedas. I en reservation, gemensam med moderater och folkpartister, föreslår vi från centerpartiets sida, med stöd av rättegångsutredningens slutsatser, att hyresnämnderna och bostadsdomstolen avskaffas och att deras arbetsuppgifter överförs till de allmänna domstolarna. Regeringen bör snarast lägga fram ett sådant förslag för riksdagen. Förslaget bör även innehålla förslag till nödvändiga förstärkningar, främst på de små tingrätterna. Justitieministern synes i varje fall till icke ringa del ha samma uppfattning som reservanterna på denna punkt. I direktiven till domstolsutredningen konstaterar hon nämligen att organisationen i hyresoch arrendenämnder inte är särskild lyckad från effektivitetsoch kostnadssynpunkt. Bl.a. som en konsekvens av vår inställning till specialdomstolarna föreslår vi utvidgad användning av sakkunnigbeviset. Det bör t.ex. utredas om det inte skulle vara möjligt att anlita sakkunniga bl.a. under det förberedande skedet i mål. Samtidigt bör det övervägas om inte kostnaden för den sakkunniges medverkan i större utsträckning borde stanna på statsverket. I reservation 4 har vi tillsammans med folkpartiets representanter utvecklat dessa synpunkter. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 2, 3 och 4.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. frågan om expertmedverkan i de allmänna domstolarna och vissa frågor om sakkunniginstitutet. Att samtliga tingsrätter nu får möjlighet att anlita särskild expertis i mål om kvalificerad ekonomisk brottslighet och att polismans rätt enligt rättegångsbalken att besluta om husrannsakan inskränks tillhör de förslag i betänkandet som jag särskilt vill nämna, och som vi är mycket nöjda med. När det gäller sakkunnigbevis i brottmål har vi i vpk reserverat oss. Enligt den gamla lagen, rättegångsbalkens 23 kap. 14 §, äger undersökningsledaren att inhämta yttrande av sakkunnig efter en framställan av undersökningsledaren. Den lagen förstärks på så sätt att innan ett yttrande inhämtas även från annan myndighet skall den som misstänks för brottet eller hans försvarare beredas tillfälle att yttra sig angående valet av sakkunnig. Förslaget innebär för den misstänktes del en förstärkning av rättssäkerheten. Vi anser emellertid att förslaget är otillräckligt, vilket kan förstås om man ser vad som hände i dialysmålet. Försvaret bestred straffansvar och pekade redan i förundersökningen på brister i teknik och rutiner. Åklagaren anlitade under förundersökningen konstruktörerna som privata sakkunniga. Försvaret ville som sakkunniga även ha de läkare och tekniker som ansvarat för anläggningens konstruktion och rutiner, vilket åklagaren avslog. Åklagaren väckte åtal och använde i fortsättningen konstruktörerna som sakkunniga. Sjuksköterskan fälldes, och domen vann laga kraft i juli 1985. 1987 granskade socialstyrelsen det inträffade med hänsyn till hälsooch sjukvårdslagstiftningen och fann då att anläggningen hade haft allvarliga brister och att rutinerna varit otillfredsställande samt att dessa omständigheter hade varit direkt bidragande till olyckshändelsen. Försvaret har hos justitiekanslern anmält åklagarens val av sakkunnig, men justitiekanslern ansåg inte att det förekommit fel eller försummelser från åklagarens sida. Det här rättsfallet visar att åklagaren såväl i förundersökning som i rättegång kan använda sig av sakkunniga som inte är opartiska, och det nya lagförslaget avhjälper inte den bristen. Lagen bör innehålla regler som föreskriver att åklagaren endast får anlita opartiska sakkunniga, vare sig dessa är privata eller offentliga sådana. Den misstänkte bör dessutom ha möjlighet att överklaga åklagarens beslut om utseende av privata sakkunniga. I betänkandet besvaras vårt krav med att rättegångsbalken 40 kap. 2 § alltid skulle vara tillämpbar, men det gäller endast offentliga sakkunniga med vilket menas myndighet eller tjänsteman. Vpk anser att opartiskhet vid utseende av sakkunniga bör inskrivas i lagen och att det skall gå att överklaga åklagarens val av sakkunniga, även om privata sakkunniga har använts. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7 samt till reservation 5 som grundas på en folkpartimotion om expertmedverkan i mål rörande barn.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
Herr talman! De förslag som finns i propositionen och som har behandlats i justitieutskottets betänkande nr 32 syftar till en reformering av rättegångsbalken. Meningen är att det skall bli en fortlöpande modernisering. Tvärtemot det intryck som Göran Ericssons anförande kunde ge är faktiskt syftet att vi vill försöka återgå till ett mera enhetligt domstolsväsende. Man skall alltså stärka de allmänna domstolarna, kanske i första hand tingsrätterna. I propositionen avvisas en generell möjlighet att i tingsrätt och hovrätt ha expertmedverkan. Även utskottsmajoriteten har avvisat detta. Däremot får nu alla tingsrätter i landet möjlighet att anlita experter i ekomål, dvs. de mål som handlar om kvalificerad ekonomisk brottslighet. De hittillsvarande forumreglerna beträffande den typen av mål avskaffas alltså. I propositionen föreslås också att det skall bli ökade möjligheter att avkunna s.k. mellandom för att processföringen skall bli mera rationell och effektiv. Domstolarna får också möjligheter att rätta fel och ompröva beslut i rättegångsärenden. Åklagarens personliga ansvar för rättegångskostnader avskaffas också. Dessutom har man föreslagit vissa förändringar när det gäller behörighet för tjänstemän. En tjänsteman vid domstol skall inte vara behörig att vara nämndeman. Vidare föreslås en inskränkning i polismans rätt att besluta om husrannsakan. Förslaget grundas på ett tidigare riksdagsuttalande i den riktningen. Syftet är alltså att vi skall ha allmänna domstolar med en generell kompetens. I princip skall de kunna handlägga alla förekommande mål. Förutsättningen är att domarna skall ha djupa kunskaper i de olika ämnesområdena. De skall också ha en överblick. Det finns naturligtvis en konflikt mellan detta synsätt och det som har tagit sig uttryck i den specialisering som har skett på visst sätt i olika speciella domstolar. Rättegångsutredningen behandlade frågan och föreslog att man skulle motverka den ökade specialiseringen genom en generell möjlighet till expertmedverkan i domstolarna. Vid remissbehandlingen visade det sig emellertid att det fanns delade meningar. Det pågår ständigt en diskussion om hur man skall kunna lösa de här frågorna. I de motioner som finns och som senare har på vissa punkter resulterat i reservationer behandlas specialdomstolarna och fastighetsdomstolarna. Man vill för belysning av frågorna föra över ärendena till domstolsutredningen. Nu har de här frågorna övervägts mycket i rättegångsutredningen och i andra sammanhang. Utskottets majoritet har därför stannat för att det inte finns skäl till ytterligare utredning. Beträffande hyresnämnd och bostadsdomstol har domstolsutredningen fått i uppdrag att utreda frågan, i varje fall när det gäller organisationen och viss administrativ uppläggning. Här kan det emellertid vara intressant att notera att reservanterna i vissa fall vill föra över frågorna till domstolsutredningen. Men när det gäller hyresnämnd och bostadsdomstol behöver enligt reservanterna frågorna inte ens utredas. Sådana frågor kan, menar de, avgöras omedelbart. Låt mig också säga att specialdomstolarna och specialiseringen naturligtvis inte utan vidare leder till en minskad rättssäkerhet. Sett från den enskildes synpunkt leder det givetvis också till att man får en mycket sakkunnig och väl genomförd process. Detta är naturligtvis också någonting som tillhör rättssäkerheten. När det gäller frågan om specialisering förhåller det sig naturligvis så, att sakkunnigbeviset utgör en möjlighet att förstärka domstolarnas kompetens, men härvidlag vill för närvarande varken regeringen eller utskottsmajoriteten gå vidare utan vill avvakta ett visst pågående rättsvetenskapligt arbete. När det gäller expertmedverkan rörande barn är majoritetsståndpunktens motivering i grunden densamma som i andra fall, dvs. att man inte skall till låta denna typ av expertmedverkan. Remissutfallet har rent allmänt blivit mycket delat. Det finns avgörande invändningar mot att en expert deltar i domstolens överväganden efter det att själva processföringen har avslutats och dom skall avkunnas. På det sättet kan nya fakta tillföras målet, som det har uttryckts, över huvudet på parterna. Detta kan inte anses vara alldeles riktigt. Vpk har fogat ett par reservationer till betänkandet som bl.a. gäller utseende av sakkunnig under förundersökning och överklagande av beslut om sakkunnig. Det är naturligtvis mycket viktigt att det utses sakkunniga som båda parter har förtroende för. Det är detta som ligger bakom förslagen i propositionen om att förbättringar skall ske, bl.a. så att den misstänkte skall tillfrågas beträffande valet av sakkunnig. Den misstänkte har även möjlighet att gå till domstolen för att få denna fråga prövad. Jag vill även upprepa det som Berith Eriksson redan har sagt, nämligen att förundersökningen enligt rättegångsbalken skall utföras på ett sådant sätt att den fyller mycket högt ställda krav på opartiskhet och inte bara tillgodoser den ena sidans sak. Också det som talar för den misstänkte skall komma till uttryck i förundersökningen. Utskottsmajoriteten anser att det med den nuvarande konstruktionen är fullt möjligt och korrekt att hantera frågan på det här sättet och att det kan skapas bra förutsättningar för att båda parter skall kunna ha förtroende för den sakkunnige. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Göran Magnusson för ett uppehållande och fördröjande försvar för specialdomstolarna, vilka socialdemokraterna alltid har hyst en viss sympati för. Men det är alltså ett uppehållande och fördröjande försvar, eftersom totalintrycket är att socialdemokraterna är på reträtt i denna fråga. Vi har tidigare talat om att försäkringsrätterna skall avskaffas, och vi kan diskutera i vilken annan organisation de skall föras in. Även ekodomstolarna skall avskaffas. Därigenom tillgodoses ett gammalt folkpartikrav, vilket utskottet konstaterar. När det gäller fastighetsdomsstolarna, Göran Magnusson, säger socialdemokraterna att ett arbete pågår inom justitiedepartementet, som syftar till att vissa mål skall flyttas över från fastighetsdomstolarna till de allmänna domstolarna. Det är en bra början. Jag är övertygad om att fortsättning följer och att specialdomstolarna därigenom försvinner. Hyresnämnderna är ett annat exempel. De är inte helt lyckade. Det medger justitieministern och de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Och nu skall alltså domstolsutredningen närmare undersöka även hyresnämnderna. Man bör även närmare överväga sakkunniginstitutet. Detta institut är ju till för att ytterligare specialdomstolar inte skall behövas. Det bestående totalintrycket är ändå, vilket jag tycker att Göran Magnusson skall erkänna, att socialdemokraterna är på reträtt från sin tidigare sympati för specialdomstolar.

Herr talman! Det var inte så litet av den obotfärdiges förhinder som vi fick en uppvisning i av Göran Magnusson i talarstolen. Men på ett sätt tror jag att vi står tuppfjät från varandra i denna fråga. Moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter i utskottet har en önskan om att domstolsutredningen, som Göran Magnusson är en ärad ledamot av, skall se över frågan om specialdomstolar. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att det är dags för kammaren att ta ställning i denna fråga. Vad vore lämpligare, herr talman, än att man utnyttjar domstolsutredningen.

Jag förstår ärligt talat inte Göran Magnusson. Men när jag lyssnar till honom i talarstolen finner jag, precis som Lars Sundin sade, att socialdemokraterna glider litet hit och dit och att vi nog är mycket närmare varandra än man kan få intryck av.

Herr talman! Jag vill säga följande till Göran Magnusson. Det föreliggande lagförslaget räcker inte. Med den nya lagen har försvaret rätt att yttra sig, men vad händer sedan? Om åklagaren inte tar hänsyn till svarandens krav och den utsedda sakkunnige inte är en s.k. offentlig sakkunnig, vilken lagparagraf kan försvaret då använda för att överklaga? Det som står i betänkandet på s. 7 är mycket märkligt. Först förklarar utskottet vad som står i 40 kap. 2§ rättegångsbalken.

Längre ner på sidan står det som en självklarhet att regleringen i 40 kap. 2§ blir tillämplig, den lagtext i vilken det sägs att det gäller offentlig sakkunnig. Fortfarande råder alltså missförhållandet att om en åklagare utser en privat sakkunnig har försvaret visserligen rätt att yttra sig, men försvaret har ingen möjlighet att överklaga åklagarens val av sakkunnig om åklagaren väljer att driva sin linje.

Herr talman! När det gäller frågan om specialdomstolar eller allmänna domstolar och hur man skall se på dem så har bl.a. rättegångsutredningen gjort överväganden i fråga om ett mer bestämt vägval på den punkten. Det finns naturligtvis starka skäl som talar för att det finns specialdomstolar. Jag har förstått att moderaterna inte har uppfattningen att t.ex. fastighetsdomstolen skall avskaffas. Därför är det litet svårt att diskutera dessa frågor så här enkelt och säga att om det är ordnat på detta sätt så blir det rättssäkert och korrekt ur alla synpunkter, och om man har ordnat det på ett annat sätt blir det inte rättssäkert och korrekt. Som jag sade i mitt tidigare anförande är en del typer av mål så tekniskt komplicerade eller komplicerade på annat sätt att det är alldeles nödvändigt att det finns särskild kompetens i domstolarna för att den typen av ärenden, sedda ur den enskildes synpunkt, skall kunna avgöras. Därför kan man inte bara utan vidare säga att man skall avskaffa de olika specialdomstolarna, utan man måste noggrant överväga detta. Att det råder oenighet på dessa punkter framgår ju av de olika remissutfallen som gäller olika förslag i denna fråga. Herr talman! Jag vill sedan till Berith Eriksson säga att man givetvis kan formalisera ett system på det sätt om Berith Eriksson talar om. Jag anser i likhet med utskottsmajoriteten och vad som står i propositionen — det är en överväldigande majoritet på denna punkt — att det är tillräckliga garantier för att man skall få ett väl fungerande system att den åtalade skall tillfrågas och att han har möjlighet att få frågan prövad i domstol. Till detta kommer faktiskt, att om åklagaren anlitar en sakkunnig som är tvistig eller som det kan resas invändningar mot från olika utgångspunkter, tillkommer det domstolen att i samband med värderingen av bevisen också bedöma hur det skall kunna fungera. På det sättet, menar jag, att det finns tillräckliga garantier för den enskilde att få en korrekt och opartisk bedömning i domstolen.
Herr talman! Vi bestrider naturligtvis inte, Göran Magnusson, att det ibland behövs särskilda kunskaper för vissa mål, men därför behövs inte specialdomstolarna. Kunskap kan i stället tillföras de allmänna domstolarna. Frågan på vilket sätt detta skulle kunna ske kunde domstolsutredningen ta upp till behandling. Jag menar att rättssäkerhetsskäl talar för det. Ett system med många specialdomstolar blir splittrat, svåröverskådligt och ibland inkonsekvent. Det kan bli förvirrande för medborgarna. Titta på fastighetsdomstolarna. Där finns naturligtvis en specialistkompetens, Göran Magnusson, och därför behövs de. Å andra sidan pågår inom justitiedepartementet ett arbete som syftar till att flytta över så mycket som möjligt därifrån till de allmänna domstolarna. Där är ni alltså kluvna. Jag är optimist, och jag tror att det kommer att gå med fastighetsdomstolarna som med ekodomstolarna: de kommer att försvinna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket, men jag måste ändå säga att den situation som vi har i dag är ett lapptäcke. Jag bestrider inte att det inte finns komplicerade mål, precis som Lars Sundin nämnde. Jag säger inte att man inte skall avgöra saken så att säga rakt upp och ner, men låt domstolsutredningen — det var vår önskan från reservanterna — sätta sig ner och göra en grundlig analys och genomgång av problemet med specialdomstolarna. Det kan hända att domstolsutredningen kommer fram till att vi behöver en eller annan specialdomstol, av det skäl som Göran Magnusson var inne på, nämligen att det finns frågor av utomordentligt stor och komplicerad omfattning. Alla andra mål skall avgöras i de allmänna domstolarna. Vad vet jag? Det var just denna fråga som vi ville ställa till domstolsutredningen men som socialdemokraterna vägrade oss. Det var alltså inte något annat vi ville. Jag tror innerst inne att Göran Magnusson också skulle vilja ha denna fråga avförd från dagordningen. Denna fråga har vi tjatat om i denna kammare i många år. Just nu sitter alltså domstolsutredningen, inte nästa år eller påföljande år. Det var nu vi ville att domstolsutredningen skulle få chansen att ta tag i frågan och att riksdagen sedan skulle få möjlighet att en gång för alla ta principiell ståndpunkt i frågan om vi skall ha specialdomstolar eller allmänna domstolar eller någonting mitt emellan.

Herr talman! I vissa brottmål är det, för att på ett rättvisande sätt bedöma ett visst händelseförlopp, nödvändigt med specialkunskaper som åklagaren normalt inte besitter. I dialysmålet var det uppenbart att åklagaren hade mycket bristfälliga medicinska kunskaper, vilket gjorde det nödvändigt för honom att anlita sakkunniga. Åklagarens val föll på konstruktörerna, och åklagaren kom att såväl under förundersökningen som under rättegången helt dela konstruktörernas uppfattning angående anläggningens konstruktion och rutiner ur rättssäkerhetssynpunkt. Sådana här saker kan inträffa igen, även med det nya lagförslaget. Därför anser vi att lagen bör ändras så att åklagaren aldrig kan anlita sakkunnig som i något avseende medverkat i det händelseförlopp som åtalet avser. Göran Magnusson sade ingenting om det märkliga som står i utskottets betänkande, nämligen att det där först konstateras att man inte kan använda lagrummet 40 kap. 2 § rättegångsbalken och längre ner sägs att utskottet anser det som en självklarhet att man kan tillämpa det här lagrummet.